Fru talman! I dag debatterar vi justitieutskottets motionsbetänkande om frågor som gäller unga lagöverträdare. I betänkandet finns många bra motioner från Moderaterna och från hela Alliansen. Jag står bakom alla reservationer där vi moderater är med, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 8 och 9. De flesta tungt kriminella har börjat sin kriminella bana när de var unga - väldigt många redan innan de var 15 år. Jag har pratat med många av dessa, och de säger att de önskar att samhället hade reagerat tidigare och tydligare så att de inte hade fastnat i kriminalitet. För oss moderater är det därför mycket viktigt att samhället reagerar snabbt och med kraft när unga är på väg in i kriminalitet. Skolan, socialtjänsten och rättsväsendet har ett tungt ansvar att samarbeta när det gäller unga som begår brott. Här vill jag också nämna att det är mycket viktigt att bekämpa våld i nära relationer. Barn som lever i våld, både de som ser en närstående bli utsatt för våld och de som själva blir det, drabbas betydligt oftare av misslyckad skolgång, psykisk ohälsa, depressioner, missbruk och kriminalitet. Det är viktigt att det sociala arvet bryts. Fru talman! Moderaterna har bra förslag för att bekämpa ungdomsbrottslighet. Jag kan inte ta upp alla, men jag nämner några. Vi vill till exempel att socialtjänsten och polisen ska hålla fler orossamtal när en ungdom riskerar att hamna i kriminalitet. Vi vill ha mer förebyggande arbete när det gäller narkotikabrottslighet bland unga, till exempel genom fler fältassistenter i tjänst utanför kontorstid. Vi vill ha sociala insatsgrupper på fler orter och att även unga under 15 år ska ingå i dessa. Vi vill förbättra kvaliteten inom den slutna ungdomsvården. Vi vill också att fler brott som begås av unga under 15 år ska utredas. Fru talman! Den tidigare alliansregeringen genomförde flera åtgärder för att bekämpa ungdomsbrottslighet. År 2010 trädde ett antal lagändringar i kraft i syfte att fler brott begångna av barn under 15 år skulle utredas. Man fick också möjlighet att göra tvångsvisa drogtester om man misstänkte att en ungdom hade brukat narkotika. Brottsförebyggande rådet har utvärderat lagändringarna, och tyvärr har de inte gett önskat resultat. När det gäller mindre grova brott har andelen utredningar till och med minskat. De grövre brotten utreds oftare, men inte alltid; ca 25 procent av de grövre brotten utreds inte. Vi anser att alla grova brott ska utredas, så som är beslutat i lagen. Det kan alltså gälla dråp, grov misshandel, våldtäkter och sådant, och det är väldigt viktigt att det utreds - inte minst med tanke på brottsoffren. Utredningar som socialtjänsten har tagit initiativ till har halverats mellan 2005 och 2012, vilket är tvärtemot lagstiftarens intentioner. Det är oacceptabelt att lagen inte följs, och det är oacceptabelt att 25 procent av de grova brotten inte utreds. Innan jag kom in i riksdagen arbetade jag som kriminalinspektör i Göteborg, och under tre års tid var jag förhörsledare på den dåvarande ungdomsroteln. Jag träffade väldigt många ungdomar som begick brott, och många hade börjat sin kriminella bana innan de fyllde 15 år. Ibland frågade jag dessa ungdomar vad som hade hänt vid de tillfällen då de begått brott innan de fyllt 15 år, och jag vill citera vad flera av dem sa. De berättade: "Jag var på soss och snackade lite med en sosstant som klappade mig på huvudet och sa ajabaja, gör inte om detta." Ungefär så sa de. Det innebär alltså att ungdomarna inte tog detta på allvar. Jag säger inte att det var så, men det var så ungdomarna uttryckte det. Det var klart och tydligt att de inte tyckte att det var särskilt allvarligt att vara hos socialtjänsten och prata. Jag hoppas att de har fel, men så uppfattade de det i alla fall. Därför anser vi att man bör se över om man behöver vidta ytterligare åtgärder för att fler brott ska utredas. I det här sammanhanget måste också tilläggas att det är viktigt att även utreda de brott som inte är grova. Det är helt enkelt för att de flesta ungdomar inte börjar med de grova brotten direkt; de börjar med lindrigare brott, och så blir det grövre och grövre. Ju tidigare man utreder och ju tidigare samhället markerar att det är fel, desto bättre är det. Förhoppningsvis kommer de då aldrig till de grova brotten. Utskottets svar på motionen om att fler ska utredas är att man utgår från att regeringen följer frågan och vidtar åtgärder om det behövs. Men frågan är ju faktiskt inte om det behövs. Det behövs! 25 procent av de grova brotten utreds inte, och lagen säger att alla grova brott ska utredas. Frågan är alltså inte om det behövs. Det behövs, och jag undrar vad regeringen tänker vidta för åtgärder. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om den så kallade straffrabatten för unga. En ungdom som är mellan 18 och 21 år och döms för ett brott får lindrigare straff än vad han eller hon skulle ha fått om han eller hon varit över 21. En 18-åring får ungefär 50 procents rabatt jämfört med vad han skulle ha fått om han varit över 21 år. Straffmätningsvärdet är en glidande skala, och man får alltså full straffbarhet när man har fyllt 21. Denna åldersgräns hänger kvar sedan den tiden då myndighetsåldern var 21 år, men det är över 40 år sedan myndighetsåldern sänktes från 21 år till 18 år. Mycket har hänt under den tiden, inte minst när man tänker på den grova gängkriminaliteten. Där har tyvärr yngre och yngre människor börjat begå grova brott. Straffrabatten kan faktiskt också vara en nackdel. Det händer nämligen att kriminella övertalar yngre att begå brott, för om det finns risk att åka fast vet de att de yngre får ett lindrigare straff. Förra veckan var några av oss från justitieutskottet på studiebesök hos polisen i Göteborg och fick information om den grova gängkriminaliteten. Under 2013 var det 56 skjutningar i Göteborg, alltså mer en i veckan. Det var åtta döda och 31 skadade på ett år. Många av dem har börjat sin kriminella bana innan de fyllt 15 år, och jag frågade ungefär hur gamla de gängkriminella är. Det är klart att det inte fanns någon statistik, men man uppskattade att i alla fall de flesta som ingår i gängkriminaliteten när det gäller skjutningar är någonstans mellan 18 och 35 år. Detta innebär att många i åldersspannet 18-21 har begått grova brott, gång efter gång. De är alltså mer eller mindre yrkeskriminella. Därför anser vi moderater att det är fel att myndiga personer ska ges en generell nedsättning av straffet. Vi anser att påföljderna för ungdomar i åldern 18-21 i princip ska vara desamma som för vuxna. Därför bör regeringen se över och om möjligt slopa straffrabatten för gärningsmän mellan 18 och 21 år. Utskottets svar på motionen är att regeringen bereder nya påföljder, men det sägs ingenting om när dessa förslag kommer att presenteras. Fru talman! Vi kommer tyvärr inte att få stöd för vårt förslag här i dag. Vi anser dock att detta är fel, och vi tänker återkomma.

Fru talman! Om jag skulle ge er ledamöter som sitter här i kammaren ett erbjudande om att få köpa en helt ny bil av mig, och få köpa den för halva marknadsvärdet, är det ett erbjudande som gör er mer eller mindre motiverade att köpa en bil? Kanske till och med en och annan miljöpartist känner sig motiverad att köpa en bil och göra ett klipp. Ett sådant här erbjudande om produkter och varor kallas ute i handeln för en rabatt. En annan sak som det finns upp till 50 procent rabatt på i Sverige är mord, alltså en straffrabatt för den som utför mordet. Men du måste passa på att mörda någon medan du är mellan 18 och 21 år eftersom straffrabatten gäller bara gärningsmän som är mellan 18 och 21 år. Så ser lagen ut helt enkelt, och det är någonting som alla partier här tycker är helt okej, förutom Sverigedemokraterna. Moderaterna har förvisso gaskat upp sig lite grann sedan förra året och vill nu att regeringen ska se över om de möjligen kan tänkas att slopa den här straffrabatten. Men, som sagt, det är bara Sverigedemokraterna som åter i år föreslår att straffrabatten ska tas bort för myndiga förövare. Det är faktiskt lite konstigt att inget annat parti ställt sig bakom Sverigedemokraternas reservation eftersom före valet 2014 uttalade samtliga allianspartier att de avsåg att ta bort den här straffrabatten. Men efter valet var det bara Sverigedemokraterna som arbetade för att den skulle tas bort. För nästan precis ett år sedan behandlade vi just den här frågan i riksdagen. Då det bara var Sverigedemokraterna som ville ta bort straffrabatten frågade jag den dåvarande folkpartistiske talespersonen i rättspolitiska frågor, Johan Pehrson, varför man säger att man vill genomföra en sak före ett val och sedan efter ett val röstar emot samma förslag. Svaret på frågan blev inte speciellt imponerande. Och, fru talman, om det var därför som Folkpartiet därefter bytte både rättspolitisk talesperson och partinamn låter jag vara osagt. Men det finns helt klart ett trovärdighetsproblem när man inte röstar på de förslag som man ber om väljarnas förtroende för att genomföra. Tyvärr får jag lov att säga att det inte är den enda fråga där Alliansen har agerat på ett liknande sätt. Om man ska glädjas åt någonting har ändå Moderaterna som enskilt parti, alltså inte Alliansen utan Moderaterna enskilt, gått från att i valrörelsen vilja ta bort straffrabatten till att efter valet skriva ett särskilt yttrande om varför de röstar emot att ta bort straffrabatten. I år ställer de sig åtminstone bakom ett eget förslag, där de ber regeringen att se över om de möjligen kan tänkas att eventuellt ta bort straffrabatten. Det går liksom mellan varven ändå ett steg framåt för Moderaterna, även om de flesta steg hittills har gått bakåt. Det är faktiskt lite positivt, även om det mesta är negativt. Vi får väl hoppas att Alliansen till nästa år ändrar taktik och låter sig inspireras av Sverigedemokraternas arbetsmetod: att säga en sak och sedan, hör och häpna, göra precis som man har sagt. Nåväl, den här straffrabatten för unga vuxna förövare mellan 18 och 21 år kommer av allt att döma att få leva kvar ett tag till. Och det är synd, för som i mitt inledande exempel om att köpa någonting för ett halverat marknadspris är det precis också så det fungerar i den kriminella världen. Det är precis så här man resonerar. En myndig person under 21 år kan både stressa sig själv till att begå allvarliga brott innan straffrabattstiden löper ut, eller så kan man pressas av vuxna runt omkring i en kriminell miljö till att begå allvarliga brott på grund av sin ålder. Ett exempel är den så kallade Solvallamördaren, som i dag har suttit 18 år i fängelse av sitt 38-åriga liv. När det återstod ett par veckor tills Solvallamördaren skulle fylla 21 bestämde han sig för att mordet måste ske före hans födelsedag för att inte riskera ett livstidsstraff. Han sa sig vara beredd att ta ett tidsbestämt straff. Därför var mordet tvunget att ske innan han fyllde 21. Unga vuxna som står på tur för att börja etablera sig på arbetsmarknaden eller fortsätta mot vidare studier ska inte av lagen lockas till att passa på att utföra kriminella handlingar. Då är det bättre med en avskräckande effekt och konsekventa straff eller att låta den som ändå begår ett allvarligt brott avtjäna längre tid i fängelse. Vi har det viktigaste perspektivet i sammanhanget kvar, och det är brottsofferperspektivet, att brottsoffren får en ordentlig upprättelse och inte behöver se sin förövare omhuldas med olika former av straffrabatter. Är det någonting som tjänar brottsofferperspektivet är det just ordentliga och konsekventa straff och inte straffrabatter. Bara det är ju i sig skäl nog för att omedelbart slopa de här straffrabatterna. Trots att Sverigedemokraterna har tydliga och konkreta förslag inom området unga lagöverträdare är vi öppna för att visa vårt stöd till andra partiers reservationer om vi upplever att de kan tillföra någonting. Ett par sådana reservationer har vi visat stöd för i det här betänkandet, en från Moderaterna och en annan från Kristdemokraterna. Den ena handlar om orossamtal som går ut på att polisen ska föra en dialog med föräldrar vars barn har ett riskbeteende och hamnar i kriminalitet. Den andra handlar om ett ökat samarbete mellan polis och skola. Det är en form av öppenhet som jag tycker att samtliga partier kan bli bättre på. Jag upplever att det fortfarande finns lite för mycket spel i den här församlingen och alldeles för lite verkstad. Man undviker fortfarande att rösta på förslag från Sverigedemokraterna, även om man tycker i princip likadant. Syftet med det är såklart att man upplever att det finns en stigmatisering kring att stödja Sverigedemokraternas förslag. Här tycker jag att vi alla kan skärpa till oss lite grann och försöka se till att genomföra bra förslag som det finns majoritet i riksdagen för men där vi kanske har lite olika ingångsvinklar och synvinklar vad gäller utformningen. Där kan vi bli bättre på att genomföra förslag tillsammans mellan Sverigedemokraterna och Alliansen. Avslutningsvis vill jag bara nämna att vi har en reservation om sänkt straffmyndighetsålder, och det är ingenting nytt. Den handlar om att socialtjänsten i många fall inte är en tillräcklig åtgärd för vissa unga brottslingar. Ibland behövs det mer tydliga och handfasta konsekvenser för att styra upp vissa ungdomars tillvaro. Det är inte konstigare än att vi är beredda att göra just detta. Jag står bakom alla reservationer som jag har omnämnt i mitt anförande, men för tids vinnande i kammaren yrkar jag bifall bara till reservation 10. Jag kan meddela att vi har ett särskilt yttrande som förklarar varför vi också står bakom Moderaternas reservation i ungefär samma sak.

Fru talman! Bland det viktigaste vi har att hantera i vårt utskott är frågan om unga som begår brott. Med rätt politik kan fler ungdomar som är på väg snett i livet byta riktning och inleda en strävan mot ett bra liv i trygghet och utan att utsätta andra för brott. Med fel politik riskerar vi att fler unga utvecklar kriminella livsstilar till stor skada för alla dem som drabbas av dessa personers brottslighet och även för brottslingen själv. Ett liv i kriminalitet är ett liv utan tillgång till den trygghet som de flesta av oss tar för given. Risken att själv utsättas för brott är enormt mycket större. Även risken att drabbas av ohälsa är större, och en så gott som ofelbar konsekvens av ett kriminellt liv är socialt och ekonomiskt utanförskap. Brott lönar sig helt enkelt mycket sällan. När jag för nu ungefär ett och ett halvt år sedan tog över som Centerpartiets rättspolitiska talesperson satte jag igång ett tankearbete för att försöka vaska fram vad som just är Centerpartiets ideologiska syn på rättspolitiken. På många andra områden är det kanske lättare att hävda just det närodlade, men för mig går det en tydlig och viktig skillnad mellan individperspektivet och kollektivperspektivet. Att se individen är inte att sköta sig själv och strunta i andra, utan det är att betrakta varje enskild individ som unik och som sin egen, med rätt att bli betraktad just som individ och inte som representant för en grupp. Fru talman! Jag tror att rättspolitikens utveckling genom det förra århundradet kanske utgått från kollektivperspektivet i något större utsträckning än vad jag som centerpartist och liberal är bekväm med. Ett exempel är hur vi ser på rättsfrågornas avnämare. Vem är egentligen rättssystemet till för? Vi pratar mycket om gärningspersonen och försöker analysera orsaker till att någon blir kriminell. Vi lägger en hel del kraft på att försöka bygga bort eller åtminstone runt de faktorer som leder dit. Det är i sig ett viktigt arbete, och när det gäller unga som begår brott är det än viktigare. Men vi får samtidigt aldrig glömma bort att den som, enligt min uppfattning, är den viktigaste personen i alla dessa processer är brottsoffret, alltså den enskilda individ som blir utsatt för eller riskerar att bli utsatt för ett brott. Det är därför rimligt att fler brott utreds, även om den misstänkta gärningspersonen inte uppnått straffmyndighetsålder. Ingen som inte är straffmyndig ska dömas till straff, men det är ändå viktigt att det brott som någon utsatts för tas på allvar. Även om något straff inte kan utdelas är det oerhört viktigt att klargöra vad som egentligen har hänt, dels för att brottsoffret ska känna sig sedd av samhället, dels för att även mindre allvarlig brottslighet kan vara en stark indikator på vart en ung lagöverträdare är på väg. Det är av stor betydelse för brottsoffret, för gärningspersonen och för samhället att tidiga insatser kan sättas in. Det finns en lång rad reservationer från Alliansen som tar sikte på just detta, där bland annat tidiga insatser poängteras. Jag står bakom allihop. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 8 under punkt 8 om att fler brott av personer under 15 år ska utredas.

Fru talman! Justitieutskottets betänkande fokuserar på unga lagöverträdare och bestämmelserna i lagen om unga lagöverträdare. Utskottet har berört allt från sociala insatsgrupper till hur vi ska förbättra kvaliteten i den slutna ungdomsvården. Liberalerna har enskilt eller tillsammans med Alliansen i många år lyft upp behovet av det lokala brottsförebyggande arbetet. Vi har stora förhoppningar på det lokala förebyggande arbetet, så det är en besvikelse att regeringen inte prioriterar detta resursmässigt utan främst genom olika uppdrag till Statskontoret, Brottsförebyggande rådet eller Polismyndigheten. Liberalerna har i sitt budgetalternativ, som tyvärr har avslagits, avsatt 25 miljoner kronor mer än regeringen på det lokala brottsförebyggande arbetet. Fru talman! Vi följer också noga resultatet av den nya polisorganisationen. Den är inte ämnet för denna debatt, men delar av den berörs i betänkandet. Det gäller kontakten mellan polis och skola och vikten av lokala områdespoliser. Det sistnämnda tycker Liberalerna är centralt för att angripa och komma åt de miljöer som tyvärr finns i vårt land där tungt kriminella personer, till exempel knarkhandlare, mc-gäng och vapenlangare, utnyttjar och rekryterar barn under 18 år och unga vuxna för att de ska begå brottsliga gärningar. Nyligen fick vi i en uppdaterad rapport från Polismyndigheten veta att Sverige har 53 områden som anses vara utsatta. 14 av dessa anses vara särskilt utsatta. Det innebär att polisen och myndigheterna inte har full kontroll över situationen och att det finns parallella strukturer. Det är hot, utpressning, våld och kriminella gäng i parallella strukturer där ingen vågar tala om vem som tog ens cykel eller vem som sköt en i knät. Man vågar inte vittna och får då inte heller sina rättigheter tillgodosedda av rättssamhället. Liberalerna ställde med anledning av detta nyligen en fråga till inrikesministern om vilken beredskap regeringen har. Det konkreta svar jag hade önskat från Anders Ygeman uteblev tyvärr. Han hänvisade i stället till hur Polismyndighetens arbete och försök till prioritering ska bedrivas. Regeringspartierna inser inte frågans allvar och väljer att inte tillmötesgå något av våra yrkanden om insatser för att öka förtroendet för polisen och om en ambitionshöjning när det gäller de sociala insatsgrupperna. Det är mycket beklagligt. Man har inte heller tillmötesgått några av våra yrkanden om att förstärka arbetet med lokal polisiär närvaro och områdespoliser. Fru talman! En annan punkt som Liberalerna särskilt vill lyfta upp i debatten är vikten av att fler ärenden ska utredas även om personen är under 15 år. Vi har i utskottet noterat att inte ens alla prioriterade ärenden när det gäller de grövsta brotten utreds, vilket inte är tillfredsställande och visar att den lagskärpning som vi gjorde i juli 2010 tyvärr inte har fått full effekt ännu. Vi har därför föreslagit att utskottet och riksdagen ska agera gentemot regeringen, men även här avslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet våra yrkanden. Majoriteten hänvisar till att det pågår ett arbete med denna inriktning. Företrädarna för regeringspartierna får gärna berätta för mig när ni går upp i talarstolen vilka åtgärder och beslut som åsyftas i betänkandet. Tycker Socialdemokraterna inte att det är ett problem att 25 procent av de grövsta brotten aldrig utreds? Precis som min kollega Ellen Juntti från Moderaterna sa utreds varken de grövsta brotten eller andra brott när personen är under 15 år. Vi har i flera debatter i flera år sagt att det måste få något slags konsekvens om man snattar, rycker en handväska från en äldre dam på torget eller vad det nu kan vara. Det var därför förstärkningarna infördes i lagen 2010. Jag yrkar därför bifall till reservation 8 om utredning av brott av personer under 15 år. Vi har inte lagt fram några skarpa förslag om straffrabatt i detta betänkande. Men frågan diskuteras i vårt parti. I mina diskussioner med forskare, Advokatsamfundet och andra aktörer om fängelsestraff för ungdomar uppstår svåra principiella frågor. Ska ungdomar på 17, 18 eller 19 år sitta i fängelse i tio år? Vilken typ av människa får vi ut efter tio år i fängelse? Jag har varit på ett antal terrorismkonferenser där det har talats om ungdomar som radikaliseras och riskerar att bli terrorister. Vissa länder, inte Sverige, sätter tioåringar i fängelse. Vilken framtid kommer dessa tioåringar att ha? Ja, enligt de studier som finns kommer de inte att bli mindre radikaliserade utan snarare tvärtom. De kommer ut, får stjärnstatus och blir ännu mer radikaliserade och farliga för samhället. Detta måste vi undvika.

Fru talman! Roger Haddad berörde straffrabatten, som jag tog upp i mitt anförande. I valrörelsen 2014 uttalade Folkpartiet sitt stöd för att ta bort straffrabatten för 18-21-åringar. Man visade också stöd för liknande åtgärder som föreslogs i den straffpåföljdsutredning som kom 2012. I valrörelsen sa ni att det var ett konkret problem och ett fel som skulle åtgärdas om ni fick makten. Men väl i riksdagen säger ni att det är lite problematiskt att genomföra detta eftersom unga kan bli mer kriminella av att hamna i fängelse. Gör man så har man inte varit riktigt ärlig inför väljarna i sin politik. Därför måste jag fråga Roger Haddad: Har ni ändrat politisk uppfattning när det gäller straffrabatterna? Om ni inte har gjort det, varför stöder ni inte förslaget från Sverigedemokraterna när det ligger skarpt i riksdagen?
Fru talman! Jag har redan besvarat Adam Marttinens fråga i mitt anförande. Liberalerna har tillsatt en rättspolitisk arbetsgrupp, som jag har förmånen att leda. Vi har ett år till på oss att arbeta, och en av de frågor vi tar upp är straffrabatter och mängdrabatter. Det är två olika aspekter på hur många domar man kan få som påföljd, hur mycket vi kan samla på en person och vad vi kan ta bort. Vi ska också diskutera det som var med i Påföljdsutredningens betänkande från 2012. Ja, vi har öppnat för att skärpa systemet och göra det lite mer restriktivt. Adam Marttinen tar inte upp frågan om ungdomar generellt utan lyfter fram 18-21-åringar. En stor utmaning som Sverigedemokraterna över huvud taget inte tar upp är de som är under 18 år, det vill säga 14, 15, 16 eller 17 år. Ska vi döma dem? Ska de ha ungdomstjänst? Vad innehåller ungdomstjänst? Ska det vara något på papper? Ska det vara ett besök hos socialnämnden? Det dyker upp massor med frågor. Det är inte svart och vitt som sverigedemokraten Adam Marttinen försöker att få det att låta som. Därför behöver vi, i alla fall i mitt parti, titta på detta ordentligt.
Fru talman! Det kan hända att många av de saker som Roger Haddad tog upp är frågor för just Liberalerna att diskutera. Vi har redan svar på dem, och vi har lagt fram konkreta förslag när det gäller sänkt straffmyndighetsålder, tidigare insatser för unga lagöverträdare och tydligare konsekvenser. Detta finns att läsa i vår straffskärpningsmotion. Det vi diskuterar konkret här och nu är att Folkpartiet, som har bytt namn till Liberalerna, också har bytt politik. Åtminstone är det så i praktiken eftersom man 2012 stödde sig på en påföljdsutredning och sa att det var bra och att man skulle genomföra det efter valet 2014. Nu har det gått fram till 2016, och nu säger man att vi ska sitta ned och titta på och utreda detta i ytterligare ett år innan vi kanske har en klar linje i frågan. När man säger i en valrörelse att man har en klar linje och att man ska genomföra den låter det lite krystat när man sedan, två tre år senare, säger att vi ska fortsätta att titta på frågan. Jag är inte helt tillfreds med den krokiga linje som Liberalerna har slagit in på. Jag hade hellre önskat att vi hade gjort lite mer verkstad i stället för att utreda hela tiden.
Fru talman! Jag företräder Liberalerna, och du, Adam Marttinen, är invald för Sverigedemokraterna. Det är positivt att du är så intresserad av vårt parti och våra interna processer. Du är välkommen att titta på vårt kommande landsmöte, för då kommer denna fråga upp. Men det är korrekt att vi har drivit frågan. Vi drev den inför valet. Vi har också tidigare drivit denna linje genom min företrädare, och den har utretts. Sedan har allianspartierna ändrat åsikt till att vara positiva till straffrabatter. Några kanske vill ta bort straffrabatten i vissa ålderskategorier. Vi tycker olika i dessa frågor. Det fanns inget färdigt förslag som vi var överens om, och därför blev det ingenting i valet 2014. Men nu skriver vi 2016. Som jag sa i anförandet tycker vi att straffrabatterna är alltför generösa i vissa kategorier, men vi har inga skarpa yrkanden. Det beror på att vi tittar på hela åldersspektrumet. Vi har särskilda utmaningar när det gäller unga lagöverträdare, som vi diskuterar just nu, och då ska vi titta på den frågan i samma paket.

Fru talman! När vi debatterar unga lagöverträdare är det viktigt att betona att vi även fortsättningsvis måste prioritera tidiga och tydliga insatser med fokus på varje enskild ung person. Enligt Brottsförebyggande rådet minskar ungas brottslighet, och färre tycker att det är okej att begå brott. Ett skäl är att det har blivit svårare att begå brott. Exempelvis är det svårare att stjäla bilar, och det finns kameraövervakning i butiker. Men det handlar också om en attitydförändring. I Brottsförebyggande rådets rapport står det att de som inte begår brott uppges ha bättre kontakt med sina föräldrar. En politik som stärker familjen och möjliggör för föräldrar att spendera tid med sina barn är därför i sig brottsförebyggande. Åtgärder krävs vidare för att öka ungdomars förtroende för polisen och samhället i stort. Detta kan göras, föreslår Kristdemokraterna, genom att man har en särskild polis som är knuten till varje skola och att det finns fler områdespoliser. Polisen har en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet genom kontinuerlig närvaro, kontaktskapande arbete och samverkan med kommun och civilsamhälle. Detta är viktigt för att exempelvis förebygga oro och otrygghet och ta itu med problem som gängkriminalitet. Mina allianskollegor har tidigare i debatten gått igenom flera insatser och förslag som vi är överens om. Jag ska inte upprepa allt här, fru talman, men en alliansgemensam satsning som Kristdemokraterna har drivit och som vi står bakom i betänkandet är sociala insatsgrupper. Vi anser att antalet sociala insatsgrupper bör bli fler och vill att dessa i högre grad ska användas för att komma till rätta med ungdomar under 15 år som begår kriminella gärningar. Vi anser att det är viktigt att samtliga relevanta aktörer deltar i arbetet kring ungdomar med kriminell problematik. Vi ser också positivt på att ideella organisationer och grupper involveras i de sociala insatsgrupperna i större utsträckning än vad som sker i dag. Fru talman! Av grova brott som begåtts av barn under 15 år har drygt en fjärdedel inte blivit utredda, trots en lagändring med den tydliga avsikten att alla grova brott ska utredas, vilket Ellen Juntti föredrog i sitt anförande. Kristdemokraterna stöder att det behöver ses över vilka ytterligare åtgärder som krävs för att fler brott begångna av personer under 15 år ska utredas. Detta är viktigt inte minst ur ett brottsofferperspektiv. Vi yrkar därför bifall till reservation 8. Det finns ett behov av att grundligt reformera och stärka kvaliteten på den slutna ungdomsvården i Sverige. Enligt kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet är sluten ungdomsvård den minst effektiva påföljden med hänsyn till återfall. Statens institutionsstyrelse, Sis, har utvärderat hur många som återfaller i brott som leder till fällande dom. Av dömda till sluten ungdomsvård fick 68 procent en ny dom inom tre år, vilket kan jämföras med fängelsedömda, där 60 procent fått en ny dom efter samma tidsperiod. År 2011 införde regeringen ett antal åtgärder som ska förbättra verkställigheten och öka möjligheterna till successiv utslussning under kontrollerade former. En verkställighetsplan ska upprättas för den dömde. Krav infördes också på ett starkare samarbete mellan Sis och socialtjänsten. För att förbättra utslussningen ökade alliansregeringen anslaget till Sis för att kunna ta ett större ansvar. Vi anser att det finns behov av uppföljning av dessa åtgärder och en grundlig reformering för att stärka kvaliteten på den slutna ungdomsvården. Fru talman! Jag står förstås bakom samtliga motioner som vi har skrivit för Kristdemokraternas räkning och tillsammans med Alliansen, men för tids vinnande yrkar jag som sagt bifall till reservation 8.
Fru talman! Jag fortsätter där jag slutade med Liberalerna, för även Kristdemokraterna uttalade i valrörelsen stöd för att ta bort de straffrabatter som finns för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år. Kristdemokraternas ungdomsförbunds ordförande har skrivit debattartiklar om detta som går att googla upp för den som är intresserad. Sedan inträffar detta märkliga att det, när man väl har kommit förbi valdagen, är mer intressant att ägna sig åt att utreda förslagen, att vänta och att inte göra någonting. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt mot bakgrund av hur tydligt man lokaliserade ett problem i valrörelsen. Det uppstår ett litet trovärdighetsproblem när man inte gör det man har sagt att man ska göra. Min fråga till Kristdemokraterna blir: När kommer vi att få se skarpa förslag från Kristdemokraterna om att ta bort straffrabatten för unga lagöverträdare, som ni lovade inför valet att ni skulle göra?
Fru talman! Jag vet inte vilka valmöten Adam Marttinen var på och lyssnade på kristdemokratiska företrädare i valrörelsen. Däremot har vi, när vi under motionsperioden avgjorde vad vi ska väcka motioner om, i det här fallet valt att inte väcka någon motion som rör straffrabatten. Vi gjorde en rad straffskärpningar under Alliansens tid i regeringen. Kristdemokraterna har förslag på olika straffskärpningar där vi ser att det behövs. Som Adam Marttinen beskrev i sitt anförande är detta ett område som vi tror behöver ses över. Vi har lyft fram detta från enskilda ledamöters sida, och vårt ungdomsförbund har varit engagerat i det. När vi valde att skriva motioner har vi också, ungefär med tanke på vad Roger Haddad sa i sitt anförande, velat vänta och göra en utvärdering av de straffskärpningar som vi gjorde i alliansregeringen och se till att vi följer upp hur de straffskärpningar vi har gjort påverkar utfallet i domar. Vi är nyfikna på att se hur regeringen jobbar vidare med Påföljdsutredningen, som har lagt fram förslag. Därför har Kristdemokraterna ingen motion i betänkandet, och därför har vi heller ingen reservation där.
Fru talman! Effekten av att man tar bort straffrabatten för unga lagöverträdare är att det blir mindre attraktivt att begå allvarliga brott för unga lagöverträdare. En annan effekt är såklart också att de som ändå begår allvarliga brott och är mellan 18 och 21 år får sitta lite längre tid i fängelse. Det blir den konkreta effekten av att man tar bort den enskilda straffrabatten. Och det är just den enskilda straffrabatten som högt uppsatta företrädare för Kristdemokraterna har kritiserat högljutt i valrörelsen, och det är just den konkreta straffrabatten som vi sverigedemokrater föreslår ska tas bort. Jag ser inget stöd från Kristdemokraterna i den här frågan och inte heller något stöd från de andra allianspartierna. Jag tycker att det är ett litet trovärdighetsproblem att man försöker vara så tydlig i en valrörelse för att sedan efter valet mumla sig fram och säga att man ska se fram emot utredningar och vad regeringen gör på området. Ta ditt eget ansvar! Stå upp för er politik, som ni har lovat väljarna! Genomför det ni har sagt! Det kan ni göra enklast genom att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation, som konkret föreslår att man tar bort den här straffrabatten för vuxna människor mellan 18 och 21 år.
Fru talman! Jag kan lugna Adam Marttinen i den oro han känner. Kristdemokraterna tar ansvar för den politik som vi för. Vi vill givetvis motverka att det ska vara attraktivt att begå brott. Vi tror att det går att göra på olika sätt. I alliansregeringen har vi medverkat till att skärpa straffen på en rad områden. Vi har olika förslag från Kristdemokraternas sida. Vi följer upp dem. Men när vi skrev motioner under allmänna motionstiden som behandlas i det här betänkandet lade vi inte fram något skarpt förslag, eftersom vi vill göra en utvärdering, som jag redogjorde för i mitt förra svar. Den som är orolig för att Kristdemokraterna inte skulle ha ett brottsofferperspektiv, för att vi inte vill se till att göra det mindre attraktivt att begå brott och att det finns de påföljder och översyner som krävs för att minska brottsligheten kan jag lugna med att det är något vi kristdemokrater tar på allra största allvar. Men i det här betänkandet har vi ingen motion och heller ingen reservation.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer. I dag ska vi debattera unga lagöverträdare, betänkande JuU23. I betänkandet finns 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Ungdomskriminalitet berör mig mycket. Jag har jobbat länge med det. Många av er som sitter här i kammaren har genom era gamla yrken, antingen poliser eller lärare, träffat ungdomar och sett hur ungdomslivet ser ut. Jag hade förmånen att jobba på Fryshuset under Anders Carlbergs ledning från 2001 tills jag kom in i riksdagen. Jag vill inte skryta, men jag vill dela med mig av mina erfarenheter. Ibland är det bra att göra det. Det är mycket viktigt när det gäller ungdomskriminalitet. Jag startade ett projekt på Fryshuset. Syftet var att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, och det var riktat mot unga killar. För att jobba med projektet måste jag hitta killar som ställde upp. Därför gjorde jag uppsökande arbete på fältet på kvällar och nätter. Jag började jobba i förorterna och fokuserade mycket på Botkyrka, Fittja, Norsborg och Hallunda. Jag har sett hur ungdomarna, framför allt killar, lever ute på kvällarna, deras livssituation. Många av dem var redan kriminella, och några var på väg in i kriminalitet. Jag blev mycket orolig och bekymrad. Då vände jag mig till fritidsledarna och socialsekreterarna för att få hjälp. Hur kan vi jobba? Vet ni vilket svar jag fick? Det var många som varnade mig: Akta dig för de ungdomarna - de kommer att skada dig! Du ska vara rädd om dig! Men det gjorde mig mer uppmuntrad att göra det här jobbet. Jag måste tyvärr säga att jag har haft ett annat liv. Jag var förut gerillasoldat i Eritrea. Då tänkte jag: Vad kan de här unga killarna göra mot mig? Jag blev mer motiverad att jobba. Det jag har sett är att de här ungdomarna levde i ingenmansland. De här ungdomarna såg ingen som såg dem, ingen som hade sett dem. Många av ungdomarna var besvikna på samhället. Jag har lärt mig ganska mycket av de här ungdomarna - jag har inte bara lärt dem. De vill ha tillit. Vi byggde den ömsesidiga tilliten mellan mig och dem på det sätt jag lockade dem till Fryshuset. Många av de här ungdomarna, som hade varit kriminella och som uppfattades som förlorade barn, har kommit tillbaka. Många av dem har gått i utbildning sex, sju eller åtta månader på Fryshuset. En av dem, den som var yngst, var Leo Razzak. Han är i dag en av de absolut bästa föreläsarna i Sverige. För tre år sedan var han med bland de bästa talarna i Sverige. Nummer 1 var finansministern, och han var nummer 10. Jag är stolt att se de här ungdomarna lämna kriminaliteten och bli förebilder för många andra, hundratals ungdomar. Jag är stolt att se de här ungdomarna i dag. Många av dem har gjort en bra karriär. En av dem jobbar i bank som rådgivare för privata företag. Han sa till mig: Jag hade tänkt att råna banker, tänk, i dag sitter jag och jobbar i en bank - jag känner mig stolt. Jag lyfter upp den här frågan därför att den är jätteviktig. Det handlar inte bara om pengar, inte bara om beslut i riksdagen, även om det är viktigt med beslut, eftersom vi måste lagstifta - det är därför riksdagen finns, det är demokratins styrmedel. Men det är också viktigt att det finns pengar. Det måste också finnas människor som bryr sig om, människor som ger sin tid, människor som är riktiga eldsjälar, människor som är goda förebilder och som sitter och lyssnar i stället för att komma med pekpinnar och säger: Ni är kriminella, ni är dåliga. Det är behovet. Våra debatter fokuserar tyvärr ofta - det är viktigt, måste jag säga - på ungdomskriminalitet. Det är väldigt sällan som vi pratar om vad som gör att ungdomar hamnar i den situationen. Hur ser det till exempel ut hemma? Hur ser familjesituationen ut? Ellen Juntti nämnde till exempel våld mot kvinnor. Jag håller med henne. Men det finns mycket annat. Det finns familjer som är missbrukare, deprimerade föräldrar, långtidssjukskrivna föräldrar, långtidsarbetslösa föräldrar, föräldrar som själva känner sig utsatta och inte klarar av sitt eget liv. Det är när det inte fungerar i hemmet som de här ungdomarna vill ha hjälp från samhället. Men här finns det brister i samhället. När det inte finns en fungerande fritidsaktivitet, när det inte finns tillräckligt med fältarbetare, var hamnar ungdomarna då? Jo, i en marknad som är öppen 24 timmar, ett ingenmansland där det finns kriminella, droger och extrema grupper som kan värva de här ungdomarna. Det brottsförebyggande området är brett. Det gäller inte bara ungdomar. Hur ska vi ta hand om de här ungdomarna? Vi måste för det mesta jobba med vad som finns runt omkring de här ungdomarna, hur situationen kring dem ser ut. Det är viktigt för mig. Jag känner mig stolt och glad när jag ser på regeringens insatser i skolan. Vi gör enorma insatser i skolan i dag för att till exempel minska skolklasserna och få mindre grupper och också göra särskilda insatser på lågstadiet, så att lärarna får mer tid med eleverna. Det behövs också särskilda insatser i de skolor med tuffa förutsättningar som har dåliga resultat. Man måste göra insatser för de ungdomar som saknar gymnasieutbildning. Vi talar i dag om 24-25-åringar. Trots deras ålder saknar många av dem utbildning. Vem ska anställa dessa ungdomar? Vi gör satsningar för att de ska få praktik eller gå tillbaka till skolan för att få riktiga jobb. Jag är glad över att dessa insatser görs. Det görs också investeringar i komvux, yrkesutbildning, folkhögskolor och universitet. Framför allt är 90-dagarsgarantin en viktig insats. Jag vill också kommentera de yrkanden som har kommit framför allt från Alliansen. Många av dem är viktiga. Jag ser inte att vi har politiska konflikter. Det handlar om sådant som kan utvecklas. Det är bra metoder som ger verktyg för ungdomar att klara sig hela vägen. Jag tycker att det är bra. Det är sådant som behöver spridas. Men jag tror inte att det behövs tillkännagivanden från riksdagen. När det gäller sociala insatser tycker till och med Rikspolisstyrelsen att de är bra och ger resultat. Man jobbar med dem. Denna verksamhet finns kvar, och jag hoppas att den utvecklas. Socialstyrelsen gör också en utvärdering som ska redovisas nästa år. Det finns även andra yrkanden om det förebyggande arbetet när det gäller narkotikabrottsligheten. Regeringen har tagit initiativ som det jobbas med sedan förra året. Det är ett bra arbete. Jag anser inte att vi har stora konflikter på dessa områden. När det gäller påföljder pågår det en utredning som inte får föregripas. Avslutningsvis vill jag säga att det är viktigt att vi bekämpar de växande klyftorna och utanförskapet i samhället och satsar på skolan och på bra fritidsverksamhet, så att barn och ungdomar ska klara sig hela vägen och inte hamna i kriminalitet.

Fru talman! Först vill jag säga att det som Arhe Hamednaca berättar om sitt arbete på Fryshuset tycker jag inte är skryt. Jag tycker att det låter mycket bra, och jag tror att han har all anledning att vara nöjd med det. Jag håller med om att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Det bästa är om ungdomar aldrig börjar med kriminalitet över huvud taget. Det vore fantastiskt om det fungerade. Jag tycker att vi måste satsa mycket på det. Arhe Hamednaca tog också upp varför ungdomar begår brott. Det nämnde jag också i mitt anförande. Jag har utrett mycket våld i hemmen. Jag ser och har sett hur oerhört illa dessa barn far. När de barn och ungdomar som har vuxit upp i dessa hem och under tio femton år har sett hur mamma blir misshandlad - ibland är det pappa, men oftast är det mamma - kommer ut på stan är de som krutdurkar. Arhe Hamednaca känner säkert till att de är så frustrerade och känner sig övergivna på alla sätt och vis. Därför är detta arbete jätteviktigt. År 2010 gjordes en lagändring om att alla grova brott som begås av barn under 15 år ska utredas. Även de lite lindrigare brotten ska utredas, eftersom det är ett sätt att i alla fall försöka stoppa den kriminella banan innan det har gått för långt. Utskottets svar är att man utgår från att regeringen följer frågan och vidtar åtgärder om det behövs. Jag anser att det behövs i och med att 25 procent inte utreds. Min fråga är: Vad tänker regeringen göra åt det?
Fru talman! Jag tackar Ellen Juntti för frågan men framför allt för hennes inlägg. Jag tror att vi har liknande erfarenheter från våra yrken. Beträffande frågan om att det är viktigt att alla grova brott utreds ser vi att det finns brister när det gäller detta, vilket är bekymmersamt. Men regeringen följer frågan och jobbar med den, så att det ska bli bättre. Om ytterligare saker behöver göras kan regeringen göra det. Men jag litar på att regeringen följer frågan och jobbar med den. Men det är viktigt att alla brott utreds.
Fru talman! Jag vill ställa frågor om den straffrabatt som många har tagit upp här. Det hänger ihop med, som jag sa i mitt anförande, att myndighetsåldern tidigare var 21 år. Men den sänktes till 18 år för över 40 år sedan. Därför anser vi att det är på tiden att man tar bort denna straffrabatt. Många är nämligen redan vid 18 års ålder mer eller mindre yrkeskriminella, och då är det inte rimligt att de får 50 procents rabatt på straffet. Regeringspartierna har svarat att det pågår arbete och att avsikten är att det ska komma förslag. Jag undrar när det kommer förslag. För ett tag sedan ställde jag en skriftlig fråga till Morgan Johansson om helgavskiljning med fotboja, som riksdagen gjorde ett tillkännagivande om för över ett år sedan. Jag fick då svaret att regeringen jobbar med detta. Men det sas ingenting om när dessa förslag kommer att presenteras. Min fråga är: När kommer förslagen? Det får inte ta hur lång tid som helst.
Fru talman! Jag tackar för frågan. Precis som utskottet har svarat jobbar regeringen med denna fråga. Så fort detta arbete är klart kommer förslag att presenteras. Detta är en prioriterad fråga. Jag kan i dag inte säga om det ska komma nästa månad eller månaden efter. Men så fort Regeringskansliet är klart med detta kommer förslaget. Regeringen säger själv att det är en prioriterad fråga som man jobbar med.

Herr ålderspresident! Arhe Hamednaca höll ett mycket fint inlägg utifrån sin kompetens och erfarenhet. Jag delar helt uppfattningen att det behövs insatser i fråga om utbildning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vuxenutbildning med mera. Men det är inte fokus för denna debatt. Denna debatt handlar om unga lagöverträdare. När ungdomar under 18 år begår brott, hur ska samhället då hantera detta? Ska de sitta i fängelse, ska de få ungdomstjänst, ska vi koppla in socialnämnden eller vad ska vi göra med dem? På grund av det faktum att alla brott som begås av personer under 15 år inte utreds, trots lagskärpningen som Alliansen genomförde 2010, riktade vi en tydlig fråga till regeringspartierna. Ni hänvisar till kommande eller aviserade åtgärder. Vilka är dessa åtgärder? Nämn åtminstone en åtgärd. Jag fick tyvärr inte detta svar i Arhe Hamednacas anförande. Herr ålderspresident! Arhe Hamednaca nämnde också frågan om utsatta områden. Det var därför som jag begärde ordet. Vi från Liberalerna har just ställt följande fråga till inrikesministern: Hur ska polisen kunna prioritera de utsatta och särskilt utsatta områdena, där 6 av 14 särskilt utsatta områden finns i Göteborgs kommun? I dessa polisregioner säger de, oavsett vem man talar med eller besöker, att de inte får några nya resurser. Det är polisen som ska trolla fram resurser, och det är polisen som ska se till att öka det brottsförebyggande arbetet. Eftersom Arhe Hamednaca delar uppfattningen om behovet av detta vill jag fråga vilka besked han har till dessa polisregioner. Dessutom kan jag meddela att inrikesministern har kommenterat bara de 14 särskilt utsatta områden. De övriga utsatta områdena - det är över 30 - har han över huvud taget inte bemödat sig om att kommentera. Men nu har Arhe Hamednaca chansen att svara på detta.
Herr ålderspresident! Jag är inte inrikesminister, men jag litar på och tror på inrikesministerns svar. När det gäller brottsförebyggande arbete, Roger, talade jag om skola och arbetsmarknadsåtgärder, men du säger att det inte är i fokus. För mig är det riktiga brottsförebyggandet arbetet faktiskt satsningar på skolan. Vi ska inte tala om vad som sker när unga har hamnat i kriminalitet; de ska inte hamna där! Vi ska satsa på skolan. Vi ska satsa på arbetsmarknadsåtgärder. De är viktiga och riktiga i det förebyggande arbetet. Vi kan inte säga att vi inte ska prata om skolan när det gäller unga lagöverträdare. Vi ska inte säga att vi inte ska prata om ungdomar när det gäller arbetsmarknadssituationen. Det är brottsförebyggande arbete. Det är det som behövs. Jag är övertygad om att det är där det behövs riktiga satsningar. När det gäller att utreda de här brotten svarade jag precis att de grova brotten måste utredas. Det har jag sagt. Regeringen följer också frågorna. Om du ber mig nämna åtgärder kan jag inte nämna några. Men regeringen följer arbetet med stort intresse. I fråga om polisen är meningen med den nya polisorganisationen att man ska komma så nära samhället som möjligt. Men nu ser vi också att poliserna, i och med de nya områdespoliserna, kommer närmare de här områdena. 200 poliser ska nu placeras i Rinkeby. Vi måste ge den nya organisationen en chans.
Herr ålderspresident! Senast jag debatterade med inrikesministern tog han upp de 200 poliserna. Men den satsningen kommer till stånd tack vare Alliansen, främst Moderaterna och Liberalerna, som har drivit frågan i stadsdelsnämnden under flera år. Men det fick jag reda på först efter min debatt med inrikesministern. Det är inte regeringens förtjänst. Låt oss återgå till den här debatten. Jag debatterade gymnasiet, avhopp och ungdomsarbetslöshet i går. Men det var i en gymnasiedebatt. Nu har vi en debatt i justitieutskottet om unga lagöverträdare. Det är det vi diskuterar. Ska vi utreda eller inte? Ska det vara en påföljd för dem som är under 18 eller inte? Hur ska vi hantera dem som är under 15? Det är det som är i fokus i den här debatten. Arhe Hamednaca säger att vi måste utreda mer och att regeringen visar intresse. Men det är det som vi i Alliansen vill ha ett tillkännagivande till regeringen om. Vi tycker nämligen inte att det fungerar tillräckligt bra. Därav vill vi skicka den signalen till regeringen. Men det säger ni nej till, Arhe Hamednaca. Varför säger ni nej till det? När det gäller frågan om polisens resurser hör den möjligen hemma i en annan debatt. Men ni använder områdesorganisationen och fler synliga poliser i er argumentation i betänkandet för att föreslå avslag på våra yrkanden. Ni säger att det blir fler kommunpoliser och att det blir fler områdespoliser. Men reformen är inte fullt genomförd. Särskilt utsatta områden är en grogrund för speciellt radikalisering och kriminalitet. De är miljöer där särskilt unga rekryteras - i Örebro, i Göteborg, i Malmö. De måste också få bättre polisiär närvaro och ökade polisiära resurser för det brottsförebyggande arbetet. Liberalernas budskap är att det saknas. Även här säger ni nej.

Herr ålderspresident! I fråga om polisens roll i dessa utsatta områden måste vi ge polisen och den nya omorganisationen en chans. Vi ser redan hur de jobbar. Vi har besökt olika regioner och har hört dem berätta hur de jobbar. De redovisar också sina kontakter. Det handlar dock inte bara om polisen. Polisen gör fortfarande ett bra jobb. Men vid sidan av polisen behövs det civila samhället, myndigheterna som finns där, och kommuner. Det är inte bara polisen som ska förebygga brott. Jag tycker att polisen också behöver det goda samhället runt sig. Vi ska inte bara fokusera på hur många poliser som ska stationeras i dessa områden. Polisen gör ett bra jobb. Man satsar och kommer att synas mer. Vi ser vad som händer områdena nu, i Rinkeby som jag nämnde - jag vet inte om det har kommit till tack vare stadsdelsnämnden eller inte. Det är en ny organisation. Polisen omorganiserar. Det är på det sättet man satsar i de områdena.

Herr ålderspresident! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i frågan. Det har lagts fram en hel del motioner i ämnet. Jag kan hålla med om att det är många kloka förslag. Många förslag är intressanta att ta vidare. Samtidigt svaras det tydligt i betänkandet att det här ju är på gång. Att säga samma sak gång på gång gör inte saken bättre. Regeringen lyssnar nämligen på riksdagens förslag och arbetar med det. Det är lite grann att slå in öppna dörrar. Jag kan inte låta bli att, liksom föregående talare, Arhe, påpeka att jag känner igen detta tema och ärende. Jag och min fru drev under 15 år ett behandlingshem för kvinnor i kris. Där tog vi emot kvinnor från miljöer som beskrivs här: kriminella miljöer, missbruksmiljöer och så vidare. Jag vet hur viktigt det här är. Mycket hamnar dock i gränslandet. Där bör vi från riksdagens sida vara lite ödmjuka. Det är till stor del kommunala frågor och om samarbetet mellan riksdag, statliga myndigheter - till exempel Sis, Kriminalvården, polisen - och de kommunala verksamheterna. Det som är svårt nu är att lyfta detta, nu när kommunerna börjar återhämta sig och få igång arbetet på sociala områden igen. Flera talare har varit inne på polisorganisationen till exempel. Justitieutskottet har varit på tre besök ute i regionerna hittills. Jag har varit närvarande vid alla tre. Jag vill särskilt lyfta fram det senaste besöket, i Borås förra fredagen. Vi fick en dragning av områdespoliserna i Hässleholmen och Hulta. Jag blev otroligt imponerad av deras arbete och det de beskrev i fråga om att ta kontakt och vara närvarande i området och att arbeta förebyggande. Jag upplever att mycket av det är vad till exempel flera av Alliansens motioner syftar till. Jag kommer, som jag har påpekat vid ett flertal tillfällen i talarstolen på sista tiden, från Södertälje. Där har vi också utsatta områden. Jag vet hur svårt det är att komma vidare, att förankra arbetet på ett sådant sätt att vi når de ungdomar som riskerar att komma i kläm med lagen. Det är viktigt att de får tydliga besked. Det är helt rätt. Och det gör vi. Jag är imponerad av hur omorganisationen av polisen slår igenom och långsamt hittar sin form. I till exempel Borås visar det sig att det här är på rätt väg. Det kommer säkert att finnas saker som kan bli bättre och så vidare. Men här visar vi att det händer saker i utsatta områden. Det blir bättre. Det blir inte bara sämre. Det redovisas också i utskottets svar på de olika motionerna. Sedan kan jag inte låta bli att lyfta fram att jag blev väldigt glad när jag lyssnade på Roger Haddad nyss. Han förklarade problematiken med vad som händer när man alltför vårdslöst handskas med unga lagöverträdares åldersgränser, fängelsevistelser och så vidare. Här ska vi lyssna noggrant på forskningen och se efter var balanspunkten ligger mellan skärpta straff, tydlighet och effekt. Det handlar om att antalet unga lagöverträdare ska minska. Precis som Ahre var inne på vill vi rädda ungdomar från kriminalitet. Vi vill skapa ett säkrare samhälle. Det handlar också om att man måste tro på dessa människor. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.
Herr ålderspresident! Vi hade diskussionen om straffrabatt för unga brottslingar i förra replikskiftet. Mats Pertoft nämnde att man måste göra en noggrann avvägning. Nu är det bara Sverigedemokraterna som har yrkat på att straffrabatten ska tas bort. Moderaterna har en reservation, men de har valt att inte yrka bifall till den reservationen. Det blir alltså bara Sverigedemokraterna som i kammaren i år vill att straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år ska tas bort. Man ska utreda effekterna av straffet och man måste vara noggrann med att se vilka konsekvenser det blir. Jag skulle bara vilja höra hur Miljöpartiet resonerar i de fall där människor som av samhället betraktas som vuxna begår allvarliga brott. Vad är vitsen med att ge dem reducerat straff på upp till 50 procent? Det skulle jag vilja ha en förklaring till.
Herr ålderspresident! Vitsen är inte systemet, utan vitsen är att vi från Miljöpartiet har respekt för att Sveriges domstolar gör rätt bedömning utifrån de lagar som vi har beslutat om här i Sveriges riksdag. Vi för ingen diskussion i Miljöpartiet om att sänka den åldersgränsen. Framför allt funderar vi snarare över hur man förebygger att det blir fler brottslingar, över att ungdomar inte ska välja den brottsliga vägen, över hur man ska bygga upp ett fungerande liv för dem som behöver detta. Det är ju inte så att någon föds till brottsling.
Herr ålderspresident! Det är aldrig bra att människor begår brott, det måste vara utgångspunkten. Om man ska gradera det måste det vara sämre att yngre människor begår allvarliga brott, eftersom det riskerar att förstöra deras liv på väldigt lång sikt. Många av dem som begår allvarliga brott får mindre hämningar för att begå ytterligare brott. Det är ju därför som så många av de ungdomar som har begått allvarliga brott återfaller i brott. Det måste vara sämre för unga människor att begå allvarliga brott. Vi vet att det finns en organiserad brottslighet som utnyttjar unga människor därför att det finns en straffrabatt på upp 50 procent. Det finns organiserad kriminalitet som utnyttjar det faktum att unga människor kan begå samma brott som vuxna, men de får ett reducerat straff. Därmed blir de motiverade till att begå dessa allvarliga brott. Vi vet att det är så, och jag har inte hört några andra förklaringar till att det skulle vara positivt att vuxna människor ska få reducerat straff. Då förstår jag ingenting, så jag måste återigen ställa frågan: Vad är vitsen med att vuxna människor ska få ett reducerat straff på upp till 50 procent när de begår allvarliga brott? Jag förstår det fortfarande inte.
Herr ålderspresident! Min bedömning utgår också ifrån min kunskap om forskning och hur vi kan hjälpa och stödja dessa ungdomar så att de kommer tillbaka till den rätta vägen, till ett icke-kriminellt liv. Det är ju inte helt okänt att fängelsestraff inte har någon positiv inverkan på ungdomar. Men det betyder absolut inte att de inte ska få något straff, det är inte det jag säger - så att jag inte blir missförstådd. Men det finns en stark problematik kring långa fängelsestraff och ungdomar och vad det innebär för deras liv att kastas ännu längre in kriminella kretsar. Det är det som är den stora svårigheten. Straff i sig hjälper inte.